Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min glädje över det sakliga intress2 som herrar Antonsson och Dahlén i sina anföranden ägnade åt Sveriges handelsoch valutapolitik. Att det intresset avkastade synpunkter och bedömningar som visar att det råder en ganska bred enighet om denna del av utrikespolitiken är naturligtvis tillfredsställande. Mot den bakgrunden vill jag försöka besvara de frågor som herr Antonsson och herr Dahlén ställde till mig. Herr Antonssons intresse för jordbruksprodukternas behandling vid kommande GATT-förhandlingar är förståeligt. För dagen tror jag att mitt svar på herr Antonssons fråga inte ser nämnvärt annorlunda ut än den bedömning som han själv gjorde i sitt anförande.

Vi kommer att tillskapa en särskild tjänstemannagrupp, som har en representant för varje nordiskt land, således även Danmark. Herr Dahlén frågade också om man kunde tänka sig att andra länder ingår bland dem som Sverige söker samarbete med. Jag tror att det i dag är för tidigt att uttala sig om huruvida det under själva förhandlingsskedet kan uppstå några fastare grupperingar i förhandlingarna. Men under de hittills gjorda förberedelserna har vi haft mycket intima kontakter med vissa länder, t.ex. Canada och Schweiz, som herr Dahlén också 93 nämnde.

Herr Dahlén uppehöll sig vid behovet av ett utvidgat internationellt samarbete på konjunkturpolitikens område, och jag kan helt dela hans bedömning av detta behov. Herr Dahlén ställde frågan vilken aktivitet Sverige bedriver för att befrämja och förstärka detta samarbete. Enligt vår uppfattning är det naturliga forum vi har OECD. Där finns alla de viktiga industriländerna representerade. Det finns också inslag i OECD som gör att u-ländernas problem beaktas. Inte minst i detta sammanhang är det viktigt. Sverige är sedan länge medlem i den viktigaste arbetsgruppen inom OECD i detta sammanhang, den s.k. WP3, som har fortlöpande konsultationer med de större OECD-länderna — egentligen tiogruppens länder med viss utvidgning. I den gruppen deltar vi från Sverige aktivt. Vi är många som menar att denna grupp just nu och för den närmaste framtiden har en mycket viktig funktion för att fortlöpande hålla industriländerna informerade om vad som händer i resp. länder på det ekonomiska området, vilka planer vi har när det gäller den ekonomiska politiken och vilka slutsatser vi i vissa avseenden är beredda att dra när det gäller det direkta ekonomisk-politiska samarbetet. Sedan har Sverige instämt i Rey-rapportens slutsatser om behovet av att förstärka OECD:s roll i dessa sammanhang. Det nämnde också herr Dahlén. Vi har alltså stött och varit med om att genomföra den reformen inom OECD, att organisationens råd, där alla medlemsländer ingår, skall spela en aktivare roll i de konjunkturpolitiska överläggningarna och i det ekonomiska samarbetet inom OECD över huvud. Det sker dels genom att rådet sammanträder oftare och dels genom att det sammanträder på en högre nivå, med deltagande av representanter från de olika länder som har en direkt medverkan i politikens genomförande och i politikens planering. Sverige representeras på statssekreterarnivå, och en rad andra länder har motsvarande nivå på sin representation. Vi hoppas att det skall leda till att rådets diskussioner och eventuella rekommendationer därmed får en större tyngd än annars. Jag kommer så till herr Burenstam Linder, som höll ett anförande av något annan karaktär. Jag går förbi hans små försök till skämt i början om att vi nu skall stödja kommunistländernas uppbyggnad med krediter ur AP-fonderna. Herr Burenstam Linder kan ju rimligen inte vara okunnig om att exportaffärer sedan länge skett och också kommer att ske med krediter, även i förhållande till Östeuropa. Jag tror inte att de svenska företag som i dag försöker finna avsättning för sina produkter utomlands och som har mötts av kreditanspråk delar den litet nedlåtande hållning som herr Burenstam Linder försökte inta. Sedan redovisade herr Burenstam Linder en del i och för sig inte ointressanta funderingar om förutsättningarna för GATT-förhandlingarna. Eftersom han klagar över att han inte av regeringsdeklarationen fått tillräcklig inblick i hur regeringen tänkte agera, kunde man tro att han själv ville begagna tillfället att ge oss andra en inblick i moderata samlingspartiets tänkande eller åtminstone i herr Burenstam Linders tankevärld i detta avseende. Men om jag fattade rätt, blev hela det långa talets korta mening att GATT-förhandlingarna antingen kan gå bra, dvs. leda till ökad frihandel, eller dåligt, dvs. leda till motsatsen, ökad protektionism. Om en sådan sensationell slutsats råder det naturligtvis inga delade meningar — så kan det gå, si eller så. Men — och det är väl här herr Burenstam Linder skall vara originell — om GATT-förhandlingarna går bra är också det dåligt — för Sveriges del. Då förlorar vårt avtal med de europeiska gemenskaperna sin mening. Vad herr Burenstam Linder vill är nämligen att vi skall tillhöra vad han kallar ett handelspolitiskt område, där vi tillsammans med våra viktigaste handelspartners skall kunna få hjälp och skydd mot vad som kan hända i en värld som karakteriseras av frihandel på industrivaruområdet. Jag tror att herr Burenstam Linders tänkande pekar helt fel. Han vill fortsätta att tänka i block som skall stå mot varandra och som skall bedriva olika former av handelskrig. Även i ett system där man inte har tullar drömmer herr Burenstam Linder om att maktspråk skall föras, men med andra metoder — med olika slag av marknadsarrangemang och skyddsklausuler, som han uttryckte det. Vi har en helt annan inriktning av vår handelspolitik, herr Burenstam Linder. Vi vill lösa problemen genom att nå fram till ett renodlat internationellt system, där handelsblockens betydelse försvinner. Och det viktiga är att vi har många med oss i detta tänkande, både små och stora länder, i och utanför Europa. Vi tänker fortsätta att arbeta i denna riktning. Och vi har förhoppningar om att kunna nå vissa resultat.

Jag tycker med förlov sagt att herr Burenstam Linder på detta område är litet gammalmodig i sitt tänkande. Jag hoppas på ett visst avancemang i herr Burenstam Linders filosofi på det här området. I varje fall tror jag att utvecklingen har passerat förbi honom. Inte ens inom den europeiska gemenskapen, så högt prisad av herr Burenstam Linder, finns i dag någon majoritet för den sortens tänkande att det nämligen gäller att bibehålla världen i block där vi skall sluta oss samman i framtiden och slåss med andra block. Jag tycker att det är en ovanligt dum idé. Sedan förde herr Burenstam Linder ett resonemang om valutapolitiken; där hade nog jag väntat mig litet mera av honom. Herr Burenstam Linder är både ekonom och politiker, och det har tydligen fått honom att ställa vissa krav på sig. Som ekonom bör han föredra flytande valutakurser. Som politiker har han känt ett visst behov av att ändå säga att fasta stabila växelkurser är bra. Därför fick vi alltså höra ett anförande där han rekommenderade både flytande och fast växelkurs för Sveriges del. Jag måste säga att det gör inte så mycket vilket herr Burenstam Linder rekommenderar just nu. Herr Burenstam Linder gjorde dock ett par påståenden som jag vill kommentera. Han sade att en rörlig valutakurs skulle göra det lättare att bedriva en kraftfull sysselsättningsskapande politik. Hur vet herr Burenstam Linder det? Antag att en mot alla länder fritt flytande växelkurs skulle leda till en kraftig revalvering av den svenska kronan. Är det förenligt med det svenska näringslivets långsiktiga intressen? Skulle det underlätta en sysselsättningsskapande politik? I varje fall är herr Burenstam Linder den förste som påstår det. Han har ingen meningsfrände ute i industrin, skulle jag tro, som redovisar den uppfattningen. Det andra som jag tycker är värt att kommentera är det herr Burenstam Linder sade om Sveriges valutakurspolitik som den nu bedrivs. Han ville skapa intrycket att nu har vi underkastat oss den europeiska gemenskapen. Socialdemokratin — den socialdemokratiska regeringen i varje fall — har gjort en smärtsam omprövning av hela sin EG-politik. Han sade mer eller mindre att vi kommer nu att vara underkastade de beslut som fattas i Bryssel. Jag måste ställa en fråga här, herr Burenstam Linder: Vilka beslut? Vi fastställde i februari en ny centralkurs för den svenska kronan. Det var ett beslut som avvek från en rad länders, bl.a. ett antal EG-länders. Det är den kursen vi avser att upprätthålla inom den marginal på två och en kvarts procent som kallas för ormen. Det började vi med förra våren, av helt fri vilja, utan att tala med Bryssel, utan att avvakta några speciella beslut. Och varför? Jo, därför att vi fann det förenligt med svensk industris intressen att de kursfluktuationer som kunde förekomma gentemot våra viktiga handelspartners var så små som möjligt. Det är den politiken vi fortsätter med. Vad är det som är nytt i den? Vad har vi bundit oss för? Det finns ett tillägg till detta, och det är att vi via den svenska riksbanken kan behöva göra vissa kredittekniska operationer med andra centralbanker. Det har vi också gjort många gånger tidigare, när man har behövt intervenera men saknat just den valuta som behövts för interventionen. Jag tycker att herr Burenstam Linder, som i sitt anförande var en så sträng sökare efter klarhet, borde ha gjort ett försök att konkret underbygga alla påståendena om en ny situation för Sverige visavi den europeiska gemenskapen. Dessutom tycker jag att det borde kännas litet vemodigt åtminstone för herr Burenstam Linder att fortsätta tala om den europeiska gemenskapen som det ekonomiska och politiska styrkebältet i Europa, den fasta institution som vi skall ty oss till. Verkligheten är ju att Gemenskapen inte är någon gemenskap när det gäller valutapolitiken, att det inte är i Bryssel besluten fattas längre — i den mån det fattas några beslut — utan efter kontakt framför allt mellan regeringarna i Paris och Bonn. Det är en helt annan gemenskap än den herr Burenstam Linder längtar efter, men det är den som i dag existerar. Det är en realitet, men till den gemenskapen hör inte Sverige. Slutligen, fru talman, bör det sägas något om det långsiktiga reformarbetet. Läget är att Sverige här samverkar med de övriga nordiska länderna i den särskilda kommitté som har skapats inom ramen för Internationella valutafonden. Jag gick i mitt anförande i regeringsdekla rationen inte in på de principer efter vilka de nordiska länderna arbetar. Riktlinjerna för den samverkan, de mål vi från de nordiska ländernas sida vill försöka uppnå, angav jag på samtliga nordiska länders vägnar i ett anförande inför Internationella valutafonden vid dess årsmöte i september i fjol. Detta anförande har sedan länge varit publicerat och stått till allas förfogande — även herr Burenstam Linders. Jag ansåg det inte befogat att ta upp kammarens tid med att upprepa principer och ståndpunkter som sedan så länge har varit kända. Ingenting har nämligen ändrats i dessa principer och ståndspunkter sedan de lades fast förra hösten. Vi arbetar de nordiska länderna emellan fortfarande efter dem. Nu hade herr Burenstam Linder ett eget bidrag till den här debatten, som jag nog tyckte var av det mer besynnerliga slaget. Han vädrade tanken att till Internationella valutafonden överlåta beslutanderätten över växelkursförändringar — låt vara inom vissa gränser. Jag tvingas kalla den tanken för befängd. Den skulle gå en kort och olycklig framtid till mötes om den lades fram i något internationellt sammanhang, det kan jag försäkra herr Burenstam Linder. Men som ett utslag för lusten hos moderata samlingspartiet i allmänhet, och herr Burenstam Linder i synnerhet, att på olika sätt försöka flytta över vårt lands ekonomiska och politiska självständighet till överstatliga organ är idén helt följdriktig.

Fru talman! Handelsministern redogjorde nu för vilken samverkan som sker mellan de nordiska länderna, och jag tycker att det var ett tillfredsställande besked han gav på den punkten. Det man skulle kunna sätta ett litet frågetecken i kanten för är att sådana upplysningar inte har getts i regeringsdeklarationen utan att det var nödvändigt att be om ett klarläggande här i riksdagen. Den informationen hade kryddat regeringsdeklarationen, som behövde några kryddor. Sedan sade handelsministern, och det tycker jag är väsentligt, att man i förberedelsearbetet inför nästa GATT-omgång har kontakt inte bara med de nordiska länderna. Han nämnde också två av de länder som jag angav som exempel på möjliga partners: Canada och Schweiz, och det tycker jag låter intressant. Vi borde ha vissa förutsättningar att tillsammans med en grupp av länder här verkligen driva gemensamma intressen. Även på den punkten var det tyst i deklarationen. Det är svårt i internationella sammanhang att alltid veta när initiativ till samordning skall tas. Men på detta område tycker jag det verkar vara ovanligt väl upplagt för att, innan positionerna blir låsta, se till att man har goda kontakter. Därför hoppas jag verkligen att regeringen driver denna fråga med all energi, men givetvis med den diplomatiska takt som fordras i detta sammanhang. En annan punkt, och där behöver man kanske inte vara fullt så diplomatisk, gäller att försöka åstadkomma en vid opinion — och då menar jag inte bara i vårt land utan i ett större sammanhang — för behovet av internationellt samarbete, att skapa förståelse härför.

Sedan kommenterade handelsministern inte att han i deklarationen hade sagt att vi beträffande valutauppgörelsen bara skall ha arrangemang av sedvanlig karaktär. Jag tror att det vore väldigt allvarligt om vi inte skulle gå vidare. Vi behöver formalisera, för vår egen del för att nå större trygghet men också för att det skulle kunna bli fröet till ett vidare samarbete.

Fru talman! Handelsministern gör gällande att han vill spara tid åt kammaren genom att göra en ganska intetsägande regeringsdeklaration. Jag kan inte se att man sparar någon tid, men däremot blir det nästan omöjligt för motdebattörerna att framföra synpunkter. Statsrådet kanske är medveten om att jag nu har tre minuter på mig för att komma med kommentarer i de långa avsnitt, där herr Feldt kom med kompletterande ståndpunktstaganden. Varför inte sätta in dem i en regeringsdeklaration och ge en meningsfull utgångspunkt för dem som här skall framföra sina åsikter. Det är ett minimikrav på en regering att gå till väga på det sättet. Jag har inte skämtat om exportkrediter. Dem skall man absolut inte skämta om. Däremot har jag i allra högsta grad lyft på ögonbrynen sedan jag i Örebro-Kuriren kunnat läsa att herr Sträng i ett tal i Örebro har sagt att man skall börja sätta AP-fondernas pengar på spel för exportkrediter till östländerna. Jag har absolut inte, herr Feldt, förespråkat några handelsblock. Däremot är jag i stånd att iaktta verkligheten och se att den inbjuder till vissa funderingar, som jag gärna skulle se att handelsministern bekvämade sig till att göra i den regeringsdeklaration som har lagts fram. Det fordras en riskbedömning inför de nya handelspolitiska perspektiven. När det gäller valutapolitiken var herr Feldt väldigt raljerande över vad jag hade sagt. Jag kan bara påminna om att i samband med att den svenska kronan skrevs ner för någon tid sedan framförde vi från moderat sida synpunkter, som har verkat betydligt mera hållfasta än de som regeringen har gjort sig till tolk för. Det är viktigt att försöka bedöma hur framtiden kommer att gestalta sig med hänsyn till de starka kraven på ökat internationellt samarbete. Vad innebär fackföreningsrörelsens nya Europaorganisation, och vad innebär kraven på att kunna säga någonting beträffande de multinationella företagen? Allt detta kommer att kräva mera samarbete. Det är en verklighet som tränger sig på. Det finns föroch nackdelar i den, herr Feldt, och det fordras att en handelsminister i en regeringsdeklaration yttrar sig om vad som händer. Det är däremot obehövligt att en handelsminister försöker raljera genom att säga att Rey-rapporten nog inte har trängt fram till herr Burenstam Linder. Jo, den har trängt ända hit till talarstolen för närvarande. Jag har självfallet tagit del av den. Jag framförde vidare synpunkter om en tänkbar möjlighet när det gäller valutaöverenskommelserna. De var befängda, sade herr Feldt; de skulle inte överleva ett ögonblick om de framfördes i ett seriöst sammanhang. Men de finns framförda i ett föredrag, hållet inför Per Jacobson Foundation, nära knuten till IMF. Vad mera är, herr Feldt, de finns kommenterade i positiv anda av ordföranden för den kommitté som håller på att gå igenom förutsättningarna för det nya valutasystemet, nämligen Mr. Morse.

Fru talman! Såväl handelsministerns deklaration som hans andra anförande föranleder en reflexion. Jag tycker nämligen att regeringens beskrivning av valutakrisen något liknar kommunikéer från hälsovårdsmyndigheterna om en influensaepidemi. Man beskriver var den brutit ut, vilka verkningar den kan få för vårt land och i någon mån hur vi skall bete oss, men inget sägs om orsakerna. Visst finns det också likheter genom att både influensan och valutakrisen är sjukdomssymtom. Valutakrisen är symtom på ett sjukt kapitalistiskt samhälle. Men när regeringen blundar för att valutakrisen i hög grad beror på USA:s krig i Indokina, blir också huskurerna något märkliga. I själva verket får vi vara med och betala följderna av USA:s krig i Vietnam och andra länder. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi under en rad år ställt krav på en annan politik.

Verkställs dessa krav, menar vi, minskar också beroendet av USA och dollarn eller av andra imperialistiska stater, och det anser vi vara av mycket stor betydelse.

Fru talman! Jag har verkligen inte mycket att tillägga i den här debatten. Till herr Dahlén kan jag säga, när det gäller de där kryddorna som han tyckte sig ha lockat fram genom sitt inlägg, att han väl kan vara tillfredsställd med det; det betyder att det trots allt blev någon debatt oss emellan. Beträffande arrangemangen mellan centralbankerna kan jag nämna att när vi säger ”av sedvanlig karaktär” så menar vi nog att det icke utesluter formella överenskommelser mellan centralbankerna. Men däremot utgår vi från att arrangemangen skall ha den innebörd som kreditöverenskommelser mellan centralbankerna normalt har. Det finns inte en önskan från oss och inte heller, tror jag, från de övriga deltagande ländernas sida att göra centralbanksavtalen till någonting annat. Jag kan svara herr Antonsson att när det gäller försöken att internationellt samordna de kreditvillkor som olika länder ger i samband med exportaffärer så har Sverige tagit initiativ till en diskussion om de frågorna i OECD, och det arbetet har alltså inletts. Det betyder inte att jag kan utlova några snabba och effektiva resultat. Snarare är jag ganska pessimistisk om möjligheterna att få till stånd — snabbt i varje fall — internationella överenskommelser på det här området som också slår igenom i den praktiska politiken. I dag är tendensen snarare den motsatta — att den här konkurrensen med kreditvillkoren växer och ger allt yvigare utslag. Fru talman! Herr Burenstam Linder var uppe här och var arg en stund på mig. Jag hade kanske litet svårt att få både sammanhang och innehåll i det han sade. Det var två ting jag fäste mig vid. Det ena var att regeringen i en deklaration skall lämna alla de synpunkter varav kammarens ledamöter i allmänhet och herr Burenstam Linder i synnerhet är intresserade. Det är, som herr Burenstam Linder kanske ändå förstår när han har lugnat ned sig, en omöjlig sak. De här principerna som de nordiska länderna står bakom och som alltså har varit offentliga, tror jag, snart ett halvår, tillhörde det som jag inte ansåg att det fanns utrymme för, helt enkelt av detta skäl. Sedan tar vi förvisso hänsyn till att verkligheten förändras. Det är bl.a. det som har lett den svenska regeringen till att i fråga om valutapolitiken inta den hållningen att vi får bedriva den självständigt. Vi får göra våra egna bedömningar, vi skall hitta de lösningar som är möjliga i varje situation. Vad herr Burenstam Linder egentligen efterlyste var att jag skulle binda mig för konkreta ställningstaganden till hur denna valutapolitik skall bedrivas — det var i varje fall ett sätt att tolka honom när han var så misslynt med vad jag sade både i deklarationen och efteråt. Men det kan vi inte göra därför att verkligheten är föränderlig. Vi har vissa grundläggande principer, och den första och avgörande är att försöka behålla fasta valutakurser till så många länder som det är praktiskt möjligt. Sedan — och det är den andra punkten — påstod herr Burenstam Linder i allra sista andetaget att herr Morse var anhängare av de idéer beträffande valutafondens roll i framtiden som herr Burenstam Linder förde fram. Herr Morse är alltså ordförande i den ställföreträdargrupp som 20-kommittén i valutafonden har tillsatt. Han är en tjänsteman i den engelska centralbanken men fungerar nu som heltidsarbetande ordförande. Detta skulle alltså ha ägt rum i något officiellt dokument från herr Morses sekretariat. Jag kan bara säga till herr Burenstam Linder att jag har studerat dessa dokument, och jag har inte hittat några positiva omdömen om tanken att de enskilda länderna skall föra över besluten om valutakursförändringar till valutafonden. Såvitt jag vet finns det heller inte något land i den här kretsen som fört fram den synpunkten. Att det ägt rum vid en föreläsning det håller jag däremot alls icke för uteslutet. Det hålls så många föreläsningar om så många saker.

Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att handelsministern inte utesluter att man gör formella överenskommelser om det valutasamarbete som man nu i stort sett muntligt har blivit överens om. När man vill gå vidare tror jag att det är bra att visa på att här finns överenskommelser. Dessutom är det givetvis tryggare om man har papper på saken. Vi är ju verkligen inställda på — där har vi alltså inga delade meningar — att man måste försöka att få ett vidgat internationellt samarbete i valutafrågorna. Då tror jag att det är bra att man kan visa på att en sådan här grupp har kommit överens. Det kommer ju inte att vara det slutliga målet som man uppnår i de här förhandlingarna. Det är jag helt medveten om. Men ju mer intresserad man är av att gå vidare här desto mera borde man satsa på att försöka få överenskommelser som på något sätt kan peka på framtida utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att man också skulle undersöka om inte centralbankerna kunde åstadkomma ett system som gav ökade möjligheter till kontroll av icke önskvärda valutatransaktioner. En hel del av dessa har ju ställt till så mycket besvär för alla länder på senaste tiden.

Fru talman! Handelsministern var bekymrad över att jag lät så förtörnad. Det kanske jag gjorde. Men jag tycker att det finns en viss anledning att vara förtörnad när handelsministern inte lägger fram en regeringsdeklaration som ger en bättre utgångspunkt för en meningsfylld debatt. Han hänvisar bara till att han för några månader sedan höll ett anförande. Det är väl så allmänt bekant, så det behöver jag väl inte närmare redovisa, menade handelsministern. Det kan väl inte vara det riktiga sättet att behandla Sveriges riksdag. Det är inte jag som är förtörnad, utan snarare den svenska opinionen som bör känna sig illa berörd av denna typ av likgiltighet inför en utrikesdebatt. På tal om växelkurserna och i vad mån en sådan här låsning är bra eller inte så sade herr Feldt i radions Eko i samband med en EEC-diskussion för ett eller annat år sedan bl.a. att det finns två ting som det var svårigheter med när det gäller EEC. Det ena var låsningen av växelkurserna. Den krymper handelsfriheten när det gäller valutapolitiken. Ja, här har tydligen verkligheten förändrats. När det börjar bli svårigheter finner man att det är bäst att ändå söka den typ av närmare samarbete som vi tidigare icke tyckte vara behövligt. Och, herr Feldt, nog är det väl så att det finns rejält många som herr Feldt lyssnar till som sagt att en aktivare sysselsättningspolitik skulle kunna drivas bättre inom ramen för rörliga växelkurser än inom ramen för en fast växelkurs som är fixerad vid en icke lämplig nivå. Där är vi kanske för närvarande i Sverige, men jag vill inte närmare gå in på den saken, därför att det ju inte precis tillhör den typ av bedömningar som man bör göra i sådana här sammanhang. Det är riktigt, herr Feldt, att det hålls många föreläsningar, men det här var inte vilken föreläsning som helst utan en föreläsning hållen inom The Per Jacobson Foundation, som ju är IMF närstående. Vidare var det alltså Mr. Morse som kommenterade denna föreläsning och kommenterade den i välvilliga ordalag. Det var därför som jag tog det som exempel på en typ av spörsmål, som man kanske kunde vänta sig att en regering som avger en regeringsdeklaration i dessa dagar skulle kunna ta upp till någon sorts begrundande. Jag begär inte att ni skall ställa er bakom den här linjen, jag har inte själv ställt mig bakom den, men jag tog detta som exempel på att regeringen har en skyldighet att redovisa ett tänkande.

Fru talman! Låt mig helt kort säga att om det hade varit så, att de principer för det långsiktiga reformarbetet, som vi arbetar efter tillsammans med de andra nordiska länderna, avvek från den valutapolitik som Sverige nu i ett par årtionden har fört, om det alltså hade varit nya principer, hade det verkligen varit angeläget att få dem redovisade och diskuterade här. Men det är precis dessa principer som ligger bakom de valutapolitiska beslut som regeringen och riksbanken har fattat under de senaste veckorna och som vi också kommer att följa i framtiden. Rörliga växelkurser kan vara bra. Ja förvisso, om man alltid kan få dessa växelkurser att bli sådana att de leder till exakt de ekonomiskpolitiska mål som man ställer upp. Men problemet är ju att det inte alls är säkert att det går så. Om herr Burenstam Linder nu lyssnar ett ögonblick bör han tänka på hur det gått för Canada, ett land som nu har haft rörliga växelkurser i tre fyra år och som har 5 procents arbetslöshet. Det har inte gått för Canada att med rörliga växelkurser få den där resursoch sysselsättningsskapande politiken. Storbritannien har bedrivit rörlig växelkurspolitik ett bra tag, och det är svårt att där se några resultat i vad gäller sysselsättningen. Det betyder inte att man inte i ett annat läge kan uppnå resultat — under idealiska förhållanden där man alltid kan få växelkursen att bli sådan att det blir fullt resursutnyttjande. Det är bara det att det är så förtvivlat svårt att uppnå detta, om man låter marknadskrafterna, tillgång och efterfrågan, från dag till dag och månad till månad, styra kursen. Det är här jag tror ekonomerna felbedömer problemet på en väsentlig punkt. Rörlig växelkurs betyder att det är dagsläget som bestämmer kursen, medan företag skall göra investeringar och fatta produktionsbeslut som avser en ganska avlägsen framtid. Då kan växelkursen vara en helt annan. Graden av fasthet är därför av mycket stort värde för företag som måste planera långsiktigt, och det är väl också därför det svenska näringslivet säger att så fasta växelkurser som möjligt, så realistiska växelkurser som möjligt, är i deras intresse. Sedan tror jag det båtar föga att vi byter ytterligare synpunkter om vad som sades i den där föreläsningen i The Per Jacobson Foundation. Jag vill bara säga till kammarens ledamöter, och det har de naturligtvis redan begripit, att om Internationella valutafonden arrangerar en föreläsning betyder det icke att den godkänt vad som sägs i föreläsningen. Det var också intressant att höra att herr Morse den gången uttalade sig som privatperson och inte som ordförande i 20-mannakommitténs ställföreträdargrupp.

Fru talman! Herr Hermansson har i en interpellation till mig ställt följande frågor: ”Är regeringen beredd att omedelbart bryta alla förbindelser med Saigonjuntan? Är regeringen beredd att omedelbart upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering? Är regeringen beredd att föreslå en omedelbar kraftig ökning av det materiella stödet till Demokratiska republiken Vietnam och till PRR?” Vidare har fru Dahl i en interpellation till mig ställt följande frågor: ”Vill herr utrikesministern redovisa den svenska regeringens syn på den senaste tidens händelseutveckling i Indokina samt vid fredsförhandlingarna i Paris? Vill herr utrikesministern redovisa vilka åtgärder i syfte att förstärka det folkrättsliga skyddet mot omänskliga och miljöhotande krigföringsmetoder som den svenska regeringen vidtagit eller planerar, inklusive de initiativ som föranleds av den senaste tidens amerikanska terrorhandlingar i Indokina? Är den svenska regeringen beredd att ta initiativ till internationella aktioner för att stoppa den påbörjade och hotande massakern på de politiska fångarna i Saigonjuntans fängelser?

” Herr Antonssons interpellation har överlämnats till mig för besvarande. Jag kommer att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Med anledning av herr Hermanssons två första frågor får jag framhålla att det föreligger vissa minimikrav för att Sverige skall erkänna och upprätta diplomatiska förbindelser med främmande stater. Det viktigaste av dessa krav är att det skall finnas statliga myndigheter som faktiskt upprätthåller kontroll över statens territorium och där utövar suveräna befogenheter. Erkännandet innebär inte något godkännande av eventuella krav från den ifrågavarande regeringens sida att representera andra områden än den faktiskt kontrollerar. När Sverige beslöt erkänna Sydvietnam 1957 hade det samband med behandlingen av frågan om landets upptagande i Förenta nationerna. Erkännandet var knutet till den dåvarande Saigonregeringen. Någon konkurrerande sydvietnamesisk regering gjorde vid denna tid inte anspråk på att företräda landet. Utvecklingen har gjort det oklart i vilken utsträckning Saigonregeringen faktiskt upprätthåller kontroll över statens territorium. Det står emellertid inte i överensstämmelse med svensk praxis att avbryta förbindelserna med en regering förrän dess befogenheter övertagits av en annan regering. Till följd av utvecklingen i Sydvietnam beslöt regeringen 1967 att den sido-ackreditering i Sydvietnam av den svenske ambassadören i Thailand som dittills förekommit inte skulle förnyas i samband med personbytet på sändebudsposten i Bangkok. Den fortsatta utvecklingen har inte gett regeringen anledning att ändra denna ståndpunkt. När det gäller upprättande av diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering måste det konstateras att förutsättningar därför inte nu föreligger. PRR utövar obestridligen kontroll över delar av Sydvietnams territorium. Herr Hermanssons önskemål synes närmast vara att Sverige skall betrakta PRR som företrädare för hela Sydvietnam. En sådan ståndpunkt skulle inte motsvara det faktiska läget. Om Sverige jämsides med sitt tidigare Nr 48 erkännande av Saigonregeringen även skulle erkänna PRR, skulle detta Onsdagen den innebära att Sverige betraktade Vietnam som bestående av tre skilda 21 mars 1973 stater under tre skilda regeringar. Ett sådant synsätt torde inte kunna —— — — — försvaras i nuvarande läge. Utrikes, handels En återförening av Vietnam är önskvärd och utgör en långsiktig och valutapolitisk målsättning i enlighet med Parisöverenskommelsen om fred i Vietnam, debatt där det talas dels om Vietnams oavhängighet, suveränitet, enheter och territoriella integritet, dels om den sydvietnamesiska befolkningens rätt till självbestämmande. I avvaktan på en återförening är det regeringens förhoppning att Parisöverenskommelsens bestämmelser till fullo skall respekteras. Detta bör möjliggöra bildande av en nationell samlingsregering i Sydvietnam, med vilken Sverige kan upptaga förbindelser på ambassadörsnivå. Vad nu sagts utesluter självfallet inte en fortsättning av de synnerligen vänskapliga informella förbindelser mellan den svenska regeringen och PRR, som uppstått till följd av det svenska folkets starka sympati för den vietnamesiska befrielsekampen. Sådana informella förbindelser upprätthålls i Stockholm och i flera andra huvudstäder. De har i praktiken visat sig fungera väl. De är desto mera angelägna som en betydande del av det svenska biståndet till Vietnam väntas bli kanaliserat till av PRR behärskade områden. Vad sedan angår fru Dahls fyra frågor får jag beträffande de tre första hänvisa till den i dag avgivna regeringsdeklarationen. Fru Dahls fjärde fråga liksom herr Hermanssons tredje fråga berör det svenska materiella biståndet till Demokratiska republiken Vietnam och Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering . Med anledning av dessa frågor får jag anföra följande. Jag har under höstriksdagen liksom i statsverkspropositionen lämnat en redogörelse för vår planering av biståndsinsatser i Indokina. Låt mig nu bara nämna att vi under innevarande budgetår genom att även använda medel som tidigare reserverats för återuppbyggnadsinsatser sammanlagt ställer inte mindre än 190 miljoner kronor till DRV:s förfogande för humanitära insatser. Regeringen har vidare beslutat stödja återuppbyggnaden av Bach Mai-sjukhuset med ett belopp om högst 10 miljoner kronor. Som jag anfört i årets statsverksproposition har planeringen av utvecklingsbiståndet till DRV för budgetåren 1973 75 utgått från finansiella ramar på 100 respektive 130 miljoner kronor. Efter den tidpunkt då dessa ramar fastställdes utsattes DRV för förnyade bombningar som åsamkat civilbefolkningen nya lidanden. Mot den bakgrunden kommer regeringen att höja planeringsramarna för budgetåret 1973 72. Frågan om ytterligare stöd till PRR övervägs inom ramen för regeringens aktiva planering av ett ökat bistånd till återuppbyggnaden i Indokina. Som anfördes i årets statsverksproposition är regeringen beredd att ställa betydande resurser till förfogande för detta ändamål. Planeringen inriktas främst på direkt bistånd samt, i mindre utsträckning, på bidrag till enskilda organisationers verksamhet. Frågan om ytterligare direkt stöd till PRR kommer att kunna tas upp så snart vi vunnit någon erfarenhet av de leveranser som nu planeras. Jag övergår slutligen till att besvara herr Antonssons fråga. Som jag redan tidigare haft anledning redovisa för riksdagen har regeringen på ett tidigt stadium verkat för en bred internationell biståndsaktion för Vietnam och övriga Indokina.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 En sådan samordnad biståndsaktion måste emellertid utgå från ett antal förutsättningar. Det är naturligtvis helt avgörande att de olika mottagarparterna, dvs. i Vietnam DRV, PRR och Saigonregeringen, önskar se det nödvändiga biståndet förmedlat på detta sätt. Här kommer olika bedömningar av samordningens politiska innebörd att spela en roll. Jag återkommer till denna fråga. En annan förutsättning för att aktionen skall ge önskat resultat är att den stöds av en bred krets av givarländer, däribland naturligen stormakterna. Det sistnämnda är inte minst nödvändigt för att FN skall ta på sig ansvaret för en samordning. Vidare måste — vilket vi särskilt betonat från svensk sida — stor vikt fästas vid att de biståndsresurser som ställs till förfogande fördelas rättvist och på ett sätt som bidrar till en normalisering av situationen inom de olika områdena. I FN har man under de senaste månaderna arbetat med en beredskapsplan för en samordnad internationell biståndsaktion, som snabbt skulle sättas i gång om de angivna förutsättningarna uppfylldes och vissa andra delvis politiska problem undanröjdes. Vi liksom ett antal andra länder har förklarat oss beredda att — på samma grunder — stödja en sådan aktion. I dag nödgas vi emellertid konstatera att förutsättningarna för en internationell biståndsaktion i FN:s regi knappast tycks föreligga. Detta hänger framför allt samman med att de mottagande parterna själva inte uttalat önskemål om en sådan aktion. Detta innebär också att det för dagen inte är möjligt att inom FN skapa den nödvändiga politiska förankringen av en FN-aktion. Regeringen anser alltjämt att efterkrigsbiståndet till de svårt härjade länderna i Indokina är en internationell angelägenhet av första ordningen. Regeringen följer därför även fortsättningsvis frågans utveckling med största uppmärksamhet. Vi är självfallet beredda att ta initiativ till stöd för en FN-aktion syftande såväl till omedelbara humanitära insatser som till att underlätta mottagarnas ansträngningar att bygga upp sina samhällen i fred och oberoende så snart de politiska förutsättningarna härför visar sig föreligga.

Fru talman! Jag ber att på fru Dahls och mina egna vägnar få tacka utrikesministern för svaret på interpellationen. Den överenskommelse om vapenvila som parterna i Vietnamkonflikten kommit fram till i Paris är självfallet ett mycket viktigt steg mot rättvisa och fred i ett ohyggligt krigsdrabbat område av världen. Överenskommelsen är, som flera har sagt, en framgång för det vietnamesiska folket men också en framgång för en fredlig och vaksam världsopinion, som förenat människor över hela världen i en fördömelse av den amerikanska aggressionen och givit stöd åt vietnamesernas befrielsekamp. Men även om en överenskommelse alltså har nåtts, tror jag att de flesta av oss upplever att hoppet om fred i Vietnam är osäkert. Ett egentligt fredsavtal föreligger inte. Det är först om avtalet fullföljs av alla parter som fred kan uppnås. Därför är det så viktigt att världsopinionen noga följer utvecklingen i Vietnam, särskilt i Sydvietnam, där framför allt Thieu-regimen enligt mera objektiva källor på väsentliga punkter inte fullföljer avtalet. För övrigt bär vi sedan decennier med oss minnet av hur fredshoppet har dykt upp vid horisonten men sedan mycket snabbt visat sig vara en hägring. Bittrast är naturligtvis det grymma minnet av de brutala julbombningarna i december förra året. En av frågorna i interpellationen gäller vilka åtgärder man kan vidta för att förstärka det folkrättsliga skyddet mot omänskliga och miljöhotande krigföringsmetoder av den terrortyp som amerikanerna använt i Vietnam. Det skulle i och för sig vara intressant att ge kammaren en redogörelse för hur denna förstörelse ser ut, men jag skall inte ta tid i anspråk för en sådan ganska omfattande redogörelse som det skulle kunna bli av de fruktansvärda resultaten av dessa bombningar. Vid det här laget är allmänt känt hur bostadsområden, uthus och skolor systematiskt förstörts i medvetet syfte att sprida skräck och lidande. Resultaten förskräcker och visar att de nuvarande folkrättsliga reglerna inte räcker. Därför måste den svenska regeringen tillsammans med andra länders regeringar envist driva frågan om att förstärka skyddet i framtiden. Jag är glad för de uppgifter som ges i regeringsdeklarationen om vad som sker i FN och Genéve. Men denna fråga är för de små staterna av livsväsentlig betydelse, och därför är det viktigt att den drivs med mycket stor kraft. Den överenskommelse som nu nåtts skulle i princip kunnat nås redan 1954. Den överenskommelse man har träffat bygger nämligen i allt väsentligt på Genéveöverenskommelsen. Nu har alltså också USA och regimen i Saigon undertecknat principen om ett fritt, självbestämmande och återförenat Vietnam. Det är en framgång. Men för att nå fram till det återförenade Vietnam krävs att alla parter respekterar arbetet för fred och återuppbyggnad. De svåraste avvikelserna från avtalet är vägran från regimen i Saigon att frige fångar, både krigsfångar och politiska fångar, och att tillåta full rörelsefrihet och yttrandefrihet i hela landet. .Terrorverksamhet pågår fortfarande i Sydvietnam mot de politiska fångarna. Låt mig parentetiskt säga att det på ett sätt är oriktigt att kalla dem politiska fångar. Man har topphuggit ledarskiktet ute i byarna och kommunerna. Det är människor som egentligen inte är politiskt verksamma i den mening som vi normalt lägger in i begreppet, utan de fungerar som något slags sockenledare, som är den vanliga typen av kommunalt ledarskap i Vietnam. Det är de som alltså i hundratusental har satts i de provisoriska fängelser som har upprättats över hela Sydvietnam. Det är viktigt att detta dokumenteras. Det har skett nyligen i dokument som har publicerats av kommittén för frigivning av politiska fångar i Sydvietnam och av Amnesty International. Jag tycker att också staterna i olika sammanhang, inte minst i internationella organ, bör bidra till att denna dokumentation blir analyserad och grundligt prövad. Det är viktigt att det är fakta som ges men också att dessa fakta, när de blivit kända, verkligen blir spridda genom de internationella organen. Vi har alla sett i TV hur de amerikanska piloterna efter många års fångenskap har kunnat återvända hem i relativt god fysisk kondition. Samtidigt har vi sett hur FNL och Nordvietnam från Saigonfängelserna har fått tillbaka sina söner, märkta av tortyr och misshandel. I det hänseendet kan naturligtvis inte sista ordet ännu vara sagt. Det är nödvändigt att följa upp undersökningarna om de amerikanska och sydvietnamesiska krigsförbrytelserna i Indokina genom att undersöka behandlingen av såväl krigsfångar som civila eller s.k. politiska fångar. Samstämmiga och mycket väl bekräftade uppgifter visar att över 200 000 civila sitter i fängelse och hindras från ett naturligt politiskt arbete, och det finns gott om vittnesbörd om tortyr och svår misshandel. Överträdelser av avtalet när det gäller att hindra människor från att återgå till sina byar och hålla dem fångna i s.k. strategiska byar är ett annat allvarligt hinder för att uppnå verklig fred. Det borde vara självklart att var och en hade rätt att återvända till sin hemby och sina släktingar. Detta brott mot grundläggande mänskliga rättigheter måste beivras genom ett energiskt fördömande från världsopinionen. Rätten att återvända till sin hemby är särskilt betydelsefull för de människor som för sin försörjning är beroende av vad de kan få ut av jordbruk och boskapsskötsel. Vi vet ju att det i denna del av världen finns stora hungerproblem, och i de strategiska byarna, där människor nu är sammanfösta, är de ofta egendomslösa och för övrigt också arbetslösa, medan risfälten ligger i träde i deras hembyar. Det vore därför angeläget att de finge komma hem för att bruka fälten och på det viset bidra till sin egen och andras försörjning. Det kanske mest allvarliga i det här angreppet på människors rätt att röra sig fritt i Vietnam är egentligen att det så djupt ingriper i det gemenskapsliv som är det normala i det vietnamesiska samhället. Jag tror det är ganska svårt för en västerlänning att föreställa sig vilken roll familjen, släkten och bygemenskapen spelar där. Att hindras från att återvända till den gemenskapen i det vietnamesiska samhället är inte bara ett allmänt polisiärt hinder, utan det är ett hinder mot själva grundvalen för dessa människors livsföring och samhörighet i samhället. Därför är det så grymt. Men det kanske allvarligaste hotet mot friheten i Vietnam är ändå den ökning av den halvmilitära personalen i Saigonkontrollerat område som USA har tillåtit sig sedan fredsavtalet trädde i kraft. Officiellt återvände ju den militära personalen hem till Amerika eller till andra amerikanska baser i Sydostasien, men det är samtidigt lika uppenbart att den civila amerikanska närvaron i Sydvietnam — under paramilitära former, så att säga — är i stark tillväxt. Somliga militärer byter bara kläder. Men man kan också se, som tidningen Le Monde i slutet av februari påvisade i en artikel, att det pågår annonskampanjer i USA efter välutbildade tekniker, som kan fara till Sydvietnam för att överta de uppgifter som tidigare sköttes av militär personal. USA utökar vidare kraftigt sin diplomatiska representation i Sydvietnam genom nya konsulat. Det är av utomordentligt stor betydelse för att verklig fred skall kunna uppnås i Vietnam att också denna halvmilitära personal dras bort därifrån och att denna s.k. civil rådgivning, som gäller på både polisoch fångområdet, på transportområdet och på andra områden, blir genomlyst ordentligt. Men jag är övertygad om att alla länder skulle välkomna överenskommelser om bistånd från USA till samtliga vietnamesiska parter efter en öppen och gemensam förhandling baserad på Parisöverenskommelsen. Däremot är ett ensidigt stöd och erkännande av regimen i Saigon ett hot mot freden i Vietnam. Stormakternas och andra staters regeringar har ett stort ansvar för att garantera överenskommelsen och en fredlig utveckling av den. Det är självklart. Men det är också av vikt att folkrörelser, fackföreningsrörelser, politiska, religiösa och kulturella organisationer, ungdomsorganisationer och kvinnoorganisationer breddar sina aktiviteter för ett materiellt och politiskt stöd åt befolkningen i Vietnam. Inte minst är detta viktigt när Vietnam nu går in i ett återuppbyggnadsskede. Det gäller då att stå kvar vid ansvaret och samhörigheten med folket i Vietnam. Det vore bra, om regeringen på olika sätt ville uppmuntra sådana direkta kontakter mellan Vietnams och Sveriges folk. I överensstämmelse med den information som getts av regeringarna i DRV och PRR behövs återuppbyggnadsinsatser framför allt på fyra områden. Jag skall inte gå in på dem närmare för de är väl kända. Men jag vill gärna påpeka att det för det första gäller sjukhusen och hälsovårdsutrustningen; den senaste bombningen i Vietnam slog ju ut en mycket stor del av de större lasaretten. Också här skulle jag kunna ge en ganska intensiv skildring av den grymhet, med vilken man har prickbombat åtskilliga av sjukhusen. Men situationen är lika allvarlig i PRR-området. Det glömmer vi lätt därför att informationen därifrån är så begränsad. Sjukvårdssituationen är mycket prekär, och det är därför nödvändigt att man också i PRR-området får snabb hjälp. Jag är tacksam för den markering som detta ges i interpellationssvaret. Det är i varje fall viktigt att man får en sjukvårdsorganisation, som kan klara de allra svåraste fallen. För det andra är det fråga om utrustning till skolor och universitet. Det gäller särskilt laboratorieutrustning, visuella hjälpmedel och annan undervisningsmateriel. För det tredje gäller det stöd till bostadsproduktion i storstäder och i de tusentals sönderbombade byarna i Nordoch Sydvietnam. Vi skall komma ihåg, att hjälp behövs inte bara i Hanoi och Haiphong som tidningarna mest har skrivit om. Det finns åtskilliga städer med 100 000 invånare, alltså av nästan Örebros och Malmös storlek, ute på den vietnamesiska landsbygden som har blivit totalt utplånade. Där är naturligtvis förhållandena också utomordentligt allvarliga och hjälpbehovet enormt stort, framför allt på bostadssidan. Det skulle också vara mycket att säga om det behov av råvaror på olika områden som man har i Vietnam, men jag skall nu inte ta upp tiden med detta. Vi kommer längre fram, antar jag, att föra en biståndsdebatt. De bägge vietnamesiska regeringarna i DRV och PRR har uttryckt intresse av bilaterala överläggningar med en rad länder för att få till stånd gemensamma insatser för återuppbyggnaden. Herr Antonsson har tagit upp vikten av att få i gång internationella aktioner, och jag delar gärna den inställning som också kommit till uttryck i svaret att det är väsentligt att sådana aktioner genomförs. Men de är långsiktiga och de tar tid. Det är viktigt att man snabbt kan ta upp överläggningar direkt mellan en rad länder och de vietnamesiska myndigheterna för att få i gång återuppbyggnaden. Men jag vill upprepa att också där är kulturutbytet mellan länderna av stor betydelse. Fackföreningsrörelser, ungdomsorganisationer och andra grupper skulle aktivt kunna möta motsvarande grupper i Vietnam. Det väsentligaste är att återuppbyggnadsarbetet får ske i enlighet med de prioriteringar som vietnameserna själva har angivit.

Om åtgärder för att Herr talman! Min gruppledare, interpellanten, har inte tillfälle att — uttrycka solidaritet närvara, Jag får på hans vägnar — och mina egna — tacka för svaret. med det vietname Jag kan väl från början säga att jag inte är nöjd med alla delar, men = siska folket innan jag kommer till det måste jag dröja något vid den aktuella situationen. Det avtal om ett slut på kriget och återupprättande av freden i Nellåteruppbygg Vietnam som undertecknades i Paris den 27 januari 1973 innebar, får — nadsplan för Vietman hoppas, slutet på ett krig som varat praktiskt taget utan avbrott = 24m sedan det fascistiska Japan ockuperade landet 1940. I överensstämmelse med § 19 sammankallades en internationell konferens inom 30 dagar för att bekräfta och garantera avtalet. Denna konferens, som hölls i Paris, enades överraskande snabbt om en deklaration i åtta artiklar, som undertecknades den 2 mars 1973 av representanter för tolv regeringar. De tolv regeringarna, däribland FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar, godkände till alla delar Parisavtalet med dess bilagor. I deklarationens inledning erkände de och förpliktade sig att respektera det vietnamesiska folkets fundamentala nationella rättigheter och Sydvietnams folks självbestämmanderätt. USA:s regering har alltså denna gång vid två tillfällen undertecknat det avtal som träffats — till skillnad från 1954 då USA:s företrädare vid Genévekonferensen om Vietnam vägrade underteckna avtalen och nöjde sig med en muntlig deklaration som hade brutits långt innan den avgavs. Man kan först konstatera att Parisavtalet innehåller allt som var värdefullt från vietnamesisk synpunkt i Genéveavtalen 1954 och därtill — i motsats till 1954 års avtal — erkänner den sydvietnamesiska befrielserörelsen och dess regeringsmakt. Man kan vidare konstatera att det avtal som USA:s regering undertecknade den 27 januari 1973 är samma avtal som samma regering vägrade underteckna den 31 oktober 1972. På vissa punkter är det slutgiltiga avtalet och de bilagda protokollen t.o.m. klarare och mera preciserade än den text som förelåg i oktober. Den ohyggliga bomboffensiven mot Hanoi och Haiphong före jul resulterade i en oerhörd skadegörelse och stora förluster bland civilbefolkningen. Den resulterade också i USA-flygets största nederlag — inte mindre än 34 B-52:or sköts ner under de tolv dygn som offensiven pågick. Samtliga sköts ner med sovjetiska SAM-2-robotar. Dessutom SE förlorades många andra plan. Men USA lyckades inte med denna terrorbombning förändra den avtalstext som förelåg tidigare. USA regeringen lyckades inte heller radera ut Hanoi och Haiphong, vilket uppenbarligen var avsikten. Avtalet den 27 januari motsvarade det vietnamesiska folkets aspirationer.

Parisavtalet bekräftade den historiska seger, som det vietnamesiska folket vunnit. ”Det var en triumfens dagorder för hela vår nation, för framstegsvännerna i USA och för hela den framstegsvänliga mänskligheten”, skrev ledarförfattaren i FNL:s officiella organ South Viet Nam in struggle den 29 januari. ”För första gången på ett århundrade och som resultatet av en hård och lång kamp kommer det snart inte längre att finnas någon angripare på vårt territorium. Vi har återerövrat vårt oberoende och vår frihet. Vårt folks heliga motståndskamp har lett till en historisk seger, som fyller oss med stolthet och som vi också hälsar som en seger för världens folk.” Men mindre än två månader efter att avtalet undertecknades kan man med största oro fråga sig vad Nixonadministrationen håller på med. Är det en ”hederlig fred” eller en ”fred” med bomber som Nixon vill ha i Vietnam?

Enligt Nr 49 Washington Post den 8 januari 1973 skulle dessutom en styrka på Onsdagen den omkring 1 000 man, tillhörande Agency for International Development, 21 mars 1973 stanna kvar för att ha överinseende över pacificeringsprogrammet i varje provins. I en korrespondens från Saigon i Far Eastern Economic Review den 12 mars bekräftas dessa förutsägelser: ”Under det att USA:s styrkor fortsätter att dra sig tillbaka, blir de ersatta av en armé av civil personal. Dagliga plan från USA har fört hundratals regeringsanställda till Sydvietnam — — — . Det är följaktligen svårt att se hur USA:s engagemang i Sydvietnam kommer att bli nämnvärt förändrat under de kommande månaderna. USA :s bombningar har upphört, men stödet till Thieuregeringen fortsätter oförminskat.

Nixonregeringen har varit petigt noga med tidtabellen för de fångna piloternas frigivning. Däremot har den varit mindre noga med att avlägsna de minor som fällts i DRV:s territorialvatten, hamnar och farleder. Enligt ett av de protokoll som fanns fogade till Parisavtalet skulle denna minröjningsoperation inledas vid midnatt den 27 januari, alltså samtidigt med eld upphör, och avslutas ”tidigaste möjliga datum”.

Detta var alltså den 14 mars. Enligt en uppgift som jag såg i en fransk tidning hade USA den 5 mars fortfarande inte svept en enda mina i DRV:s farvatten. I skydd av denna obstruktionspolitik från USA:s sida intensifierar Thieujuntan terrorn i Sydvietnam.

De 6 å 8 miljoner flyktingar som lever i storstadsslummens utkanter eller i flyktingläger har självfallet ingen önskan att stanna kvar i den miserabla tillvaro som de flesta varit anvisade sedan åratal. Men såvitt man vet har det inte varit någon sådan återströmning av flyktingar. Detta är inte överraskande mot bakgrunden av att Thieu någon dag innan Parisavtalet undertecknades hotade med att alla flyktingar som sökte återvända till PRR-kontrollerade områden skulle arresteras och att var och en som sökte ”uppvigla” flyktingar att flytta kunde bli skjuten. Det var Washington Post som rapporterade detta den 23 januari. ”Orsakerna till Thieus stränga åtgärder, som står i direkt strid mot Parisavtalet, är inte svåra att förstå”, heter det i det nummer av Indochina Chronicle som jag nyss citerat. ”Han är medveten om att det inflytande han har över folket i Sydvietnams städer inte beror på att hans regering är populär utan på den militära och polisiära kontroll han utövar. Om folk flyttar ut från dessa instängda städer till PRR-områden, så kommer Thieus politiska bas att krympa och göra honom mer isolerad än någonsin.” I en lång deklaration den 25 februari redogjorde den provisoriska revolutionära regeringen för de allvarliga, systematiska och omfattande kränkningar som USA och Saigonjuntan iscensatt mot Parisavtalet. Mängder av militära operationer hade företagits mot de befriade områdena trots eldupphöravtalet. Dagligen företogs 200 å 250 bombningar mot byarna. Pacificeringsprogrammet fortsatte som förut. Terrorn intensifierades. ”USA och Saigonadministrationen har ännu inte gett upp sin plan att fortsätta att genomföra neokolonialismen i Sydvietnam och permanenta Vietnams delning”, hette det i deklarationen. Någon frigivning av politiska fångar hade då ännu inte förekommit. Tvärtom företogs arresteringar i stort antal, och arrestering har på Saigonsidan alltid varit liktydigt med tortyr. Massakrer på politiska fångar har rapporterats. Mellan 200 000 och 300 000 politiska fångar finns i Saigonjuntans fängelsehålor, som i många fall uppförts av amerikanska byggnadsfirmor för pengar från AID — Agency for International Development —, som teoretiskt och propagandamässigt sett skall vara USA :s motsvarighet till svenska SIDA men i realiteten fungerar som ett av de mest elakartade organen för neokolonialismen. De politiska fångarna i Saigonjuntans tigerburar och andra skräckanstalter är i dödlig fara, och många har bragts om livet sedan Parisavtalet undertecknades. Den 4 mars meddelade P'Agence Libération, PRR:s nyhetsbyrå, att Saigonjuntans bödlar ”i hemlighet har avrättat flera tusen politiska fångar i Sydvietnam”. Man rapporterade följande: ”Fiskare i Chau Ha har de senaste dagarna sett talrika lik som av vågorna drivits mot den lilla ön Hon Roi. Dessa lik var klädda i svarta kläder och bar märken efter den speciella regim som kännetecknar Saigonjuntans behandling av fångar.” ”Det är uppenbart”, fortsatte P'Agence Libération, ”att Saigonadministrationen har transporterat talrika politiska fångar ut på öppna havet för att i hemlighet avrätta dem.” Hur förhållandena är för de fångar som överlevt tortyren och hålls internerade i Saigonjuntans fängelser har varit väl känt sedan många år. Herr Zachrisson redogjorde före middagspausen för de politiska fångarnas förhållanden. Två nya skakande berättelser har lämnats av Saigonkorrespondenten DeVoss i tidskriften Time den 19 mars och Agence France Presse-korrespondenten Roland-Pierre Paringaux i den franska tidningen I'Humanité den 5 mars. I slutet av februari frigavs 124 politiska fångar från tigerburarna i Con Son, och det är om dem dessa två korrespondenter skriver. De beskrivs som fruktansvärt invalidiserade av att under åratal ha hållits hopvikta i burarna. De förflyttar sig som krabbor, skriver DeVoss. De hasar sig över golvet på skinkorna och handflatorna. I Time fanns också ett foto av tre av dem i den beklagansvärda ställning som han skildrade. Jag skulle till sist ha velat ta upp situationen i Laos och Kambodja men kan i samband med C.-H. Hermanssons interpellation bara beröra den med några få ord. Avtalet om att återställa fred och uppnå internationellt samförstånd i Laos undertecknades den 21 februari och var liksom Parisavtalet en historisk seger för befrielserörelsen. Men USA fortsätter bombningarna i södra Laos, i Kambodja, där Lon Nol-juntan är i ett jämmerligt stadium av förruttnelse och sönderfall, finns det bara ett skäl till att befrielserörelsen inte har petat undan quislingarna i Phnom Penh och de små områden som ännu inte är befriade. Det är den säkerligen realistiska misstanken att USA flyget i så fall skulle förinta huvudstaden och de övriga städer som juntan ännu behärskar, låt vara endast formellt. De B-S2:or som blev kvar efter USA-flygets katastrofala erfarenheter från julbombningen av Hanoi och Haiphong sätts nu in med samma hänsynslöshet mot de befriade områdena av Kambodja. Dessa militära operationer från USA:s sida utgör givetvis flagranta kränkningar av Parisavtalet och, beträffande Laos, även mot Vientiane-avtalet den 21 februari. USA:s regeringar under en serie av presidenter har verkligen haft de marionetter de förtjänat i Indokina. Den mycket konservativa tidskriften U.S. News & World Report, som står Pentagon och det officiella Washington nära, tecknade i numret av den 12 mars en talande bild av situationen i Kambodja i två meningar: ”USA har relativt liten förmåga att framtvinga ett vapenstillestånd i Kambodja. Washington skulle kunna inställa den militära och ekonomiska hjälpen, men det skulle nästan garantera att Lon Nol-regimen kollapsade.” Efter att ha tecknat denna bakgrund skall jag fatta mig kort beträffande interpellationssvaret. Till att börja med vill jag säga att utrikesministern gett en ohållbar skildring av beslutet 1957 att erkänna marionettregimen i Sydvietnam. Det fanns ingen, som det heter i svaret, ”konkurrerande sydvietnamesisk regering”. Jo, det fanns tre år tidigare, vid tiden för Genévekonferensen, en enda legitim regering i Vietnam, nämligen Ho Chi-minhs regering i Hanoi. Det är dock ett historiskt faktum att det vietnamesiska folket genom augustirevolutionen 1945 skakade av sig den japanska ockupationsmakten och att Demokratiska republiken Vietnam utropades av Ho Chi-minh i Hanoi den 2 september 1945 vid ett massmöte med hundratusentals jublande vietnameser. Demokratiska republiken Vietnam av den 2 september 1945 omfattade hela Vietnam, både Sydoch Nordvietnam. Över hela landet hade befolkningen gjort sig fri från ockupanterna. Det är likaså ett historiskt faktum att Genéveavtalen 1954, bekräftelsen på att den franska kolonialmakten hade besegrats, fastställde att den 17:e breddgraden var en temporär gräns mellan två zoner. Viet Minhs, befrielserörelsens, väpnade styrkor skulle omgrupperas norr om denna breddgrad, och de besegrade franska styrkorna skulle omgrupperas söder om denna breddgrad. Frågan om återföreningen skulle som bekant avgöras genom allmänna och fria val i juli 1956. Om Krister Wickman plockar fram förre utrikesministern Torsten Nilssons förklaringar ur andra kammarens protokoll den 2 november 1965 och den 23 mars 1966 får han en inblick i de dubbelbottnade och motstridiga officiella skälen till att Sverige erkände en stat som inte hade någon legitim existens och en s.k. regering som hade samma ruttna fundament som den aktuella Saigonjuntan. Jag behöver inte berätta om situationen i Saigon 1957 med egna ord. Det räcker med att hänvisa till de memoranda som väl alla nu känner till och som ständigt producerades i Saigon av dem som verkligen var de styrande, nämligen USA-regeringens representanter där, och av dem som försökte hålla i trådarna i Washington. Allt detta finns i autentiska dokument i Pentagonrapporten. Det var detta kaos som den svenska regeringen gav sitt diplomatiska erkännande. Det minimikrav som utrikesministern nu ställer för ett erkännande, nämligen att ”det skall finnas statliga myndigheter som faktiskt upprätthåller kontroll över statens territorium och där utövar suveräna befogenheter”, hade tydligen inte uppfunnits eller formulerats när USA:s marionetter i Saigon erkändes 1957. Minimikravet fylldes däremot av Demokratiska republiken Vietnam, som dock inte erkändes förrän den existerat i närmare ett kvartssekel — och inte bara existerat utan försvarat sig segerrikt mot först den franska kolonialmakten och sedan USA imperialismen. Det bedrövliga beslutet 1957 blev i realiteten — om än inte avsiktligt — ett bidrag till USA:s torpedering av Genéveavtalen från 1954. Den svenska regeringen har ju nu under en följd av år haft en inställning till Vietnam som jag och mitt parti till stora delar gillar och som sammanfaller med den inställning som vi alltid har haft till det smutsiga kriget och till den vietnamesiska befrielserörelsens kamp. Jag anser därför att man inte i oträngt mål skall dra fram regeringens gamla försyndelser utan att man skall koncentrera sig på nuet och framtiden. Jag och min grupp återkommer till frågan om det materiella stödet till DRV och PRR när våra motioner därom skall behandlas. Herr Zachrisson gav en verkligt engagerad skildring av hjälpbehovet — han ju har varit där helt nyligen och fått en utmärkt inblick i förhållandena.

Genom Parisavtalet den 27 januari och den internationella konferensens enhälliga beslut den 2 mars erkändes den provisoriska revolutionära regeringen som en legitim regering med egna väpnade styrkor och eget territorium. Knappast någon kritisk bedömare ger Saigonjuntan någon som helst chans att överleva i en fredlig tävlan med den provisoriska revolutionära regeringen. Det är endast med terror och fortsatt massivt stöd från USA som Thieuregimen kan förlänga sitt liv ett tag till. Det är alltså dags för svenska regeringen att upprätta diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och bryta de rester av förbindelser som finns med Saigonjuntan.

Herr talman! Jag instämmer med dem som betraktar Parisavtalet av den 27 januari som något mycket förlösande i en tidigare till synes hopplös situation. Men när man har lyssnat till denna debatt i dag, förvånas man över att ingen mera markerat har tagit upp den punkt i Parisavtalet som på visst sätt också gäller oss.

Detta noterade förvisso utrikesministern i sin deklaration i dag. Men här tycks man ta för givet att ett kommunistiskt maktövertagande i Sydvietnam utgör det enda alternativet. Jag tänker inte bara på herr Takmans anförande här — bakom hela debatten ligger den uppfattningen, och jag skall försöka att belägga påståendet något i fortsättningen. Sydvietnam har i alla lägen fått spela syndabock i konflikten sedan USA dragit sig ur sammanhanget.

Det kan synas, som om dessa punkter, 4 och 5, är motstridande, dels självbestämmanderätten, dels återförenandet. Men skall självbestämmanderätten ha någon möjlighet att komma till uttryck, måste detta komma i första hand, och det måste också skapas klarhet om den politiska kurs som Sydvietnam önskar följa. Att inte heller regeringen tycks ta punkten 4 om det sydvietnamesiska folkets självbestämmande på allvar, framgår av det stora bistånd som ges till Nordvietnam med 190 miljoner kronor och till PRR med 13,5 miljoner kronor. Om bistånd till det område som administreras av Saigonregeringen sägs intenting av utrikesministern, och det är väl opportunt att inte göra det med tanke på två av interpellanterna i detta ärende. Det finns faktiskt ett litet anslag också till den sidan, men det är verkligen så blygsamt att kanske det inte är någonting att tala om. Det är underligt att det är obekant för herrarna att det finns ett enormt behov av humanitär hjälp också i det av Saigon administrerade området. Jag tänker på alla de stora flyktingläger som har upprättats där och som förvisso behövs, eftersom Sydvietnam i fjor räknade med inte mindre än 6 miljoner registrerade s.k. war victims. 4 miljoner av dessa är registrerade som ”refugees”, regelrätta flyktingar, och övriga skulle då vara sådana som är skadade av kriget på ett eller annat sätt. Bara under de första fem veckorna av marsoffensiven blev 700 000 civila hemlösa. Jag har som sagt besökt flera av dessa läger — i ett av dem var det 40 000 människor. Det är helt naturligt att det tarvas stora insatser bland dessa skaror av människor. Nu kan man naturligtvis svara: Men i Nordvietnam är det ännu värre. Jag vet det, och jag litar på de uppgifter och vittnesbörd som lämnas från trovärdiga källor. Självfallet motsätter jag mig inte ett bistånd till Nordvietnam, och jag är kanske ganska ensam i den här kammaren om att i kyrkan ha predikat ihop rätt stora kollekter till Bach Mai-sjukhuset i Hanoi. Det må vara mitt alibi, om någon betvivlar mitt engagemang i saken. För vi nu en neutral utrikespolitik, så bör vi väl rimligen kunna bistå dem som lider även om de råkar befinna sig i ett land vars regim regeringen reagerar mot. Men jag antar att regeringen också har anledning att reagera mot en kommunistiskt totalitär regim — jag kan inte tänka mig annat. Man har talat känsliga ord om ”det lilla folkets kamp för självbestämmanderätt”. Och visst var det sant under de amerikanska bombningarna. Men det var också sant att detta lilla folk samtidigt försökte övermanna ett annat litet folk genom tet-offensiven 1968 och marsoffensiven i fjor. Och när det gäller de avtalsbrott mot vapenvilan som nu sker kan man väl lugnt påstå att det görs övergrepp från båda sidor. Det vore mycket märkligt annars. I krig finns inga rena samveten, Det finns inga heliga krig. Visst skall vi stödja Nordvietnam, men vi skall inte idealisera landet och regimen, inte blunda för att det är en kommunistisk totalitär regim, där våld och ofrihet används som politiska medel. Jag skall inte göra som andra talare här, berätta om det som jag inte har sett och inte själv upplevt. Det hade ju varit väldigt berikande om både herr Takman och herr Zachrisson hade kunnat redovisa intryck från Nordvietnam som står dem närmare av skilda anledningar, men man uppehåller sig uteslutande vid förbrytelser i Sydvietnam. Jag vill inte tillämpa deras metod, men man måste ju ha rätt att citera politiska ledare, när de uttalar sig. Och då den nordvietnamesiske generalen Vo Nguyen Giap en gång talade om jordreformen i Nordvietnam sade han: ”Alltför ofta handlade vi på ett felaktigt sätt och vi avrättade för många hederliga människor. Vi gick till verket på alltför bred front och då vi såg fiender överallt tillgrep vi en terror som blev alltför utbredd.” Det är självfallet att detta måste vara en för oss helt främmande regim. Det ligger ljusår mellan denne mans arbete på jordbrukets område och vår Ingemund Bengtssons. Jag tycker man skall ha det klart för sig. Men en stor fråga som man kan ställa sig — och som kanske i synnerhet kan ställas till herr Zachrisson, denne kristlige man — är: Varför gör man halt vid PRR:s gräns? Varför kan man inte känna något humanitärt engagemang för de stora skaror på den andra sidan som också grymt drabbats av kriget? Det behövs bistånd både i norr och syd, kanske inte bara materiellt.
Herr talman! De inlägg som här följt på mitt interpellationssvar — av olika skäl inte alltid av dem som framställt interpellationerna — föranleder i och för sig inte någon ytterligare kommentar från min sida. Jag har både i interpellationssvaret och i regeringsdeklarationen tidigare i dag angivit regeringens ställningstagande på de punkter som togs upp i de senare inläggen. Men låt mig säga att det som herr Zachrisson och herr Takman anförde, inte minst de utförliga citaten ur Parisavtalet, visar att det avtalet är en stor politisk händelse. Avtalets bestämmelser är så pass långtgående och så löftesrika till sin form att de i utomordentligt hög grad understryker angelägenheten av att de också blir följda av samtliga parter. Det var precis den ståndpunkten som underströks i regeringsdeklarationen.

Herr Antonsson tog upp hjälpinsatserna och biståndsprogrammen från FN-synpunkt. Från andra synpunkter har biståndsfrågorna också behandlats av herr Zachrisson och herr Takman liksom nu senast av herr Werner i Malmö. Herr Antonsson har uppfattat saken rätt: den svenska regeringen hyser stark sympati för en internationell aktion. Samtidigt konstaterar vi emellertid — och jag uppfattade det så att herr Antonsson delade vår mening där — att vi måste respektera den politiska realiteten att de nödvändiga förutsättningarna för en sådan aktion inte föreligger i dag. Det skulle föra för långt att analysera orsakerna härtill och de bedömningar som ligger bakom det förhållandet att de mottagande parterna — det gäller i detta fall främst Nordvietnam och PRR — avvisar en FN-insats. Det finns en historisk förklaring till det. Bakom den inställningen ligger en politisk bedömning av det aktuella läget, som gör att dessa båda parter — och deras medverkan är självfallet en förutsättning för att en FN-aktion skall komma till stånd — än så länge ställer sig avvisande till en FN-insats. Det kanske inte är min sak att redovisa och värdera de motiv som DRV och PRR har för denna ståndpunkt. Den är ett faktum, och det betyder, som herr Zachrisson sade, att den biståndsverksamhet som är aktuell under den närmaste tiden måste ligga på det bilaterala planet. Jag behöver inte här gå in på den svenska planeringen i fråga; den är redovisad i interpellationssvaret och har också rätt utförligt redovisats i statsverkspropositionen. Låt mig till herr Werner säga att det inte var någon opportunistisk anpassning till interpellanterna som gjorde att jag inte tog upp behovet av humanitärt stöd till befolkningen i Saigonområdet. Det finns en mycket enklare förklaring till att jag inte gav mig in på det, nämligen att frågorna explicit gällde svenskt materiellt bistånd till DRV och PRR. Jag har tidigare redogjort för vår inställning till stöd till befolkningen i Saigonområdet. Den princip jag tidigare redovisat gäller i full utsträckning också i dag: Det för oss helt avgörande är hjälpbehovet och självfallet också förvissningen om att hjälpen når dit där behoven är störst. Vi har en aktivitet i gång i Saigonområdet. I vilken utsträckning och när den kommer att ökas genom de kanaler som hittills har använts, eventuellt genom en Röda kors-insats, kan jag inte ta ställning till i dag. Det blir anledning att senare redovisa det.

Det är självklart att ingen här i kammaren inbillar sig att utvecklingen i någon del av Indokinaområdet 1945 och 1970 är identisk med utvecklingen i Sverige 1970. Jag känner inget behov av att totaliter identifiera mig med någon regim. Det måste vara de indokinesiska folkens egen sak att bestämma sin politik. Hela det starka svenska engagemanget för den vietnamesiska befrielsekampen har gällt det vietnamesiska folkets rätt att bestämma sin egen framtid. Hur den rätten kommer att utnyttjas måste självfallet överlåtas åt vietnameserna själva. Det är deras värderingar som skall avgöra den frågan och icke våra.

Herr talman! Herr Werner i Malmö borde av rent yrkesmässiga skäl inte bära falsk vittnesbörd. Jag har slagit upp det citat han anförde av vad general Giap skulle ha sagt på Lao Dongs — alltså arbetarpartiets — tionde kongress i september 1956. Den förfalskning herr Werner anförde är gjord av en herre som indirekt arbetade åt CIA, Hoang Van Chi. En amerikan, Gareth Porter, har gått igenom hela denna förfalskade historia, som Bernard Fall och många andra byggde vidare på. Herr Werner sade att Giap uttalat ungefär — jag har bara den engelska versionen här — följande: ”Vi gjorde för många fel och avrättade för många hederliga människor.” I realiteten sade Giap: ”Vi gjorde fel när vi inte underströk nödvändigheten av att vara försiktiga och av att undvika orättvis bestraffning av oskyldiga människor. Vi angrep på en för bred front och använde överdrivna ”repressive measures on a wide scale”.” Detta var under jordreformen när man tog itu med bl.a. alla de feodalherrar som hade begått grova förbrytelser under första kriget. Det är alltså någonting helt annat än herr Werner i Malmö sade, och jag hoppas att herr Werner nu kan medge att han vittnat fel. Vad gäller frågan om vapen utefter Ho Chi-minh-leden — jag hinner tyvärr inte med mer än detta — har jag sett en enda anklagelse om detta, nämligen att man sett avskjutningsramper för SAM-2 uppsatta i Sydvietnam. Från DRV-sidan har man kategoriskt förnekat att dessa kommit dit efter vapenstilleståndet; man säger att de fanns där förut. Men jag vill påpeka för herr Werner att SAM-2 bara används för att skjuta ned B 52:or — de kan såvitt jag vet inte användas i något annat syfte — och det är just B 52:orna som åstadkommit den största skadan i Sydvietnam och i andra delar av Indokina. Jag hoppas verkligen att man där fått ned tillräckligt många avskjutningsramper och SAM-2-robotar för att åstadkomma samma nederlag för USA-flyget som i Hanoi och Haipong i december.
Herr talman! Utrikesministern säger att han med anledning av frågorna inte har någon anledning att gå in på frågan om biståndet till de delar av Sydvietnam som administreras av Saigon-regeringen. Det ligger väl ändå snubblande nära till, herr utrikesminister, att så göra den gången man skall besvara frågan huruvida vi skall avbryta förbindelserna med den s.k. Saigonjuntan. Då hade väl ett av motiven kunnat vara att man har ett biståndsarbete där eller avser att initiera ett sådant. Sedan säger utrikesministern att det helt avgörande för oss är hjälpbehoven och vetskapen om att hjälpen kan komma fram till dem den är avsedd för. Hjälpbehoven är förvisso dokumenterade, och utrikesministern vet att det finns mycket pålitliga biståndsorgan, t.ex. de i vilka kristna kyrkor och buddistiska organisationer ingår. Desstuom finns Röda korset. Till herr Takman vill jag bara säga att han är en skicklig advokat för kommunistiska regimer. Det var en annan version av Giaps ord han gav oss, men jag kunde inte finna att innebörden var så avvikande från den som framgick av den översättning som jag i min ”bristfullhet” gav. Jag skall emellertid gärna tillstå att det var någon felaktighet i ordvalet. Jag tror ändå inte att herr Takman kan övertyga oss om att de kommunistiska staterna skulle kunna uppstå och administreras utan ett omfattande våld, som mycket väl kan tävla med det som förekommer i andra länder med andra totalitära regimer.
Herr talman! Jag vill bara än en gång understryka att det citat som herr Werner i Malmö kom med var ett förfalskat citat. Det står inte, som herr Werner i Malmö påstår, att ”vi avrättade för många människor”. De här förfalskningarna av Hoang Van Chi har använts av bl.a. president Nixon som underlag för den s.k. blodbadsmyten. Gareth Porter gick igenom det här materialet grundligt och har för varje citat sökt upp orginalversionen. Han har därvid funnit att det är medvetet systematiska förfalskningar som har varit i omlopp ända sedan Hoang Van Chi skrev boken någon gång omkring 1960.

Herr talman! Jag skulle också bemöta det som herr Takman sade om militära vapen och transporten av dessa. Herr Takman är väl inte så blåögd att han tror annat än att militära vapen är militära vapen och att dessa kan användas för skilda syften. När det gäller citatet vill jag minnas att herr Takman rättade mig till att man hade bestraffat hederliga människor i samband med jordreformen. Det är förvisso ganska beklagligt även det.

Herr talman! 1973 är på flera sätt ett genombrottsår för nya kontakter mellan de europeiska staterna, För närvarande pågår i Helsingfors förberedelsearbetet för den planerade stora konferensen om samarbete och säkerhet i Europa. Samtidigt har de första stegen tagits för att inleda förhandlingarna om ömsesidiga balanserade truppreduktioner, MBFR, i Wien mellan NATO och Warszawapaktstaterna. En politisk debatt omkring dessa frågor pågår inte minst i Finland, USA och Västtyskland. Här hemma har i den allmänna diskussionen säkerhetspolitik ibland fått en alltför begränsad definition, som kan dölja en del av de frågor som nu är aktuella. Uttrycket säkerhetspolitik har ibland använts med den snäva innebörden, att man söker bedöma ländernas relationer till varandra och deras utveckling med hjälp av truppstyrkornas storlek och förändring. Men de frågor som nu står i brännpunkten i Europa rör också andra och väsentliga problem. Avgörande är naturligtvis ländernas ekonomiska utveckling vid sidan av den militära styrkan. Bägge dessa faktorer finns med i bilden i förslagen om att skapa system för kollektiv säkerhet, någon form av avspänning i Europa. Sverige har som neutralt land kanske både större ansvar och större skäl att noga följa den säkerhetspolitiska utvecklingen än många andra länder av vår storlek. Större ansvar just därför att vi inte tillhör något block men ändå påverkas av blockens politik, och större skäl därigenom att vår obundna ställning i vissa lägen ger oss större manöverutrymme och möjligheter att agera än de länder som är låsta av respektive militärallians och ekonomiska allians. Ett land med starka sociala ambitioner har också skäl att sträva efter avspänning av andra motiv än syftet att enbart bevara freden. Ett stabilt säkerhetssystem med truppreduktioner kan skapa en ekonomisk potential för sociala reformer. Samhällena kunde på ett fruktbart sätt använda sina politiska resurser till att lösa andra påträngan de problem än dem som har en militär bakgrund. Detta är särskilt viktigt i det ekonomiskt labila läge som industristaterna befinner sig i just nu. Det är ingen tillfällighet att den europeiska säkerhetskonferensen har blivit möjlig vid just denna tidpunkt. Både de ekonomiska och de säkerhetspolitiska förhållandena i Europa är i stöpsleven av flera skäl. Grundfördraget mellan de två tyska staterna, Berlinavtalet, Västtysklands fördrag med Polen och Sovjet är en del av bakgrunden liksom i detta sammanhang naturligtvis det internationella erkännandet av DDR. I Förenta staterna har de röster i kongressen intensifierats och blivit flera som krävt ett ensidigt tillbakadragande av de amerikanska trupperna från Europa. EEC:s utvidgning förra året i väst förändrade de handelspolitiska förutsättningarna. Valutakriserna, som kommit tätt de senaste åren, påverkar förhållandena mellan stater och kan bli en destabiliserande faktor. De förbindelser och allianser som politiken syftar till att bygga upp kan komma att undermineras av trycket från den ekonomiska verkligheten i de olika länderna. Valutaoron kan då ses som toppen på isberget. Det är naturligtvis i dag omöjligt att veta något om de konkreta resultat som kan komma ut av säkerhetskonferensen och truppreduktionsförhandlingarna. Båda processerna är i ett inledningsskede, som nyligen har startat. De grundläggande bakgrundsmotiven finns där. Från Sovjetunionens sida är det en önskan att kunna överföra resurser från den militära till den civila sektorn och att kunna ta del av västerlandets snabba civila tekniska utveckling men också en strävan av mer strategisk art, nämligen att stabilisera förhållandena på västflanken med tanke på motsättningarna till Kina; från USA:s sida är det ett starkt intresse att kunna minska sina styrkor i Europa bl.a. av ekonomiska skäl. Men möjligheten att nå fram till konkreta avspänningsresultat hänger naturligtvis nära samman med de olika staternas syn på den framtida utvecklingen av allianserna och kontakterna mellan länder i Europa. Flera utvecklingslinjer har dragits fram i den internationella debatten. En avspänning byggd på fortsatt stabilitet inom två väldefinierade och starka block, ett status quo, är den givna och rimliga utgångspunkt som tagits av de flesta. Men man har också visat på att en militär nedtrappning eller förändrade handelspolitiska mönster kan leda till en gradvis upplösning av sammanhållningen inom blocken — en labil säkerhetspolitisk situation, svår att bedöma. Man har t.ex. pekat på att vissa randstater i Östeuropa den senaste tiden drivit frågan om säkerhetskonferensen mer intensivt än kanske några andra länder. Den vanligaste synpunkten i detta sammanhang gäller emellertid inte frågan om en uppluckring av sammanhållningen i öst. Den amerikanska debatten och den skepsis mot säkerhetskonferensen som länge varit stark i USA har byggt på en rädsla för splittring och försvagning av NATO-staterna i avspänningens spår — och i perspektivet av ett intakt östblock. I den amerikanska diskussionen har man talat om risken för en ”finlandisering” av Västeuropa. Bortsett från att de föreställningar som ligger bakom detta uttryck är en grov förolämpning mot den finska staten, så är perspektivet dessutom missvisande. Vill man spekulera om framtida förbindelser och utvecklingstendenser mellan länderna, finns det andra alternativ som är av väsentligt större intresse. Nr 49 I den svenska pressdebatten har debattörer nyligen givit uttryck för Onsdagen den uppfattningen att valutakrisen kan vara symtom på mer djupgående 21 mars 1973 ekonomiska förändringar mellan länderna med risker för en handelspolitisk isoleringstendens, där USA, Västeuropa och Japan uppträder i var sitt block. Ett internt handelskrig i västvärlden skulle sannolikt leda till en hård konkurrens mellan amerikanska, japanska och västeuropeiska exportörer, särskilt på den sovjetiska marknaden, har det sagts i pressdebatten. Redan i dag kan man skönja vissa tendenser till en förskjutning av den rådande maktbalansen mellan två supermakter till ett läge där en rad starka nationer ökar sitt regionala inflytande i olika delar av världen. En handelspolitisk uppsplittring skulle stärka de utvecklingslinjer som skulle göra säkerhetspolitiken till ett maktspel med många deltagare, där oväntade allianser skapades, med flytande maktrelationer, med ökad osäkerhet och en bräcklig, labil balans som följd. I denna bild skall man möjligen för Europas del se de framtidsspekulationer som ibland uttrycks på kontinenten om nya slags förbindelser mellan Europas stater. Symbolen ”Rapallo” kan i detta sammanhang ha större intresse än ”finlandisering” när man ger sig ut på spekulationens tunna isar. Men som alla historiska paralleller haltar också en sådan förutsägelse om alliansernas utveckling. Det ekonomiska och militära samarbetet mellan Tyskland och Sovjet på 1920-talet var i hög grad ett förbund mellan två svaga och ensamma stater. I dag har block tillskapats som dessa länder tillhör och där en av många avsikter med blockbildningen just varit att förhindra ett upprepande av ett intimt tysk-sovjetiskt samarbete.

Av mer omedelbart intresse är frågan, hur blocken faktiskt kommer att uppträda på säkerhetskonferensen i år och i samband med truppreduktionsförhandlingarna. I vilken grad kommer förhandlingar i realiteten att ske direkt mellan blocken? Frankrike torde vara det enda land på västsidan som starkt och utifrån principiella motiv direkt motsätter sig en sådan uppläggning. Men det har också sagts att ju hårdare väst agerar som block, desto svårare får de östeuropeiska småstaterna att för sin del använda konferensen till att stärka och utveckla nya förbindelser och kontakter. Inte minst i ljuset av de handelspolitiska konflikter som pessimistiska bedömare ser hota framför oss blir det vidare av stor betydelse vem som i det praktiska arbetet kommer att uppträda som västblockets företrädare. Blir EEC eller NATO-organisationen det forum som i praktiken förbereder västsidans ståndpunkter på säkerhetskonferensen? Säkerhetskonferensen är kanske inte främst viktig därigenom att stora konkreta resultat uppnås under själva förhandlingarna. Den är däremot 127 väsentlig som inledningen till en process där målet är ett kollektivt säkerhetssystem i Europa, i de tyska fördragens spår, som möjliggör avspänning och skapar nya ekonomiska resurser för sociala reformer och utveckling. I fråga om handelspolitiken har intresset här hemma koncentrerats till den — relativt sett — mindre frågan om att sänka redan låga tullar i Västeuropa, dvs. EEC-frågan. Ett komplex av egentligen större dimensioner och angelägenhetsgrad är ju hur man skall kunna konstruera en handelspolitisk nyckel, som möjliggör en snabb expansion av handeln mellan konjunkturberoende marknadsekonomier och planekonomiska system? Och hur kan ett tekniskt samarbete följa i en ökad handels spår? Detta är en av huvudfrågorna i den process som säkerhetskonferensen och truppreduktionerna kan vara den formella inledningen till. Det är givet att Sverige har ett starkt intresse av att en utveckling begynner med ökade kontakter mellan blocken såsom skisserats. En kärnfråga blir då hur samarbetet skall institutionaliseras efter säkerhetskonferensen, Västsidan har länge haft en minst sagt skeptisk hållning till det sovjetiska förslaget att tillskapa ett permanent organ för ekonomiskt och säkerhetspolitiskt samarbete i Europa. Ett permanent organ kunde enligt mångas mening knytas till FN:s Europakommission, i vart fall i fråga om det ekonomiska samarbetet och det tekniska utbytet. Det har från olika håll föreslagits att expertkommittéer skulle sättas upp på skilda områden för att studera handelspolitiska, ekonomisk-politiska, miljövårdsoch tekniska utvecklingsfrågor. Det måste vara ett vitalt intresse att sådant organ kommer till stånd för alla europeiska länder som ser ett hot i de tydliga tendenserna att USA och Sovjetunionen bilateralt vill göra upp om Europas problem, liksom om problemen i andra världsdelar, över huvudet på de länder som berörs. Och det måste dessutom ha ett särskilt intresse för ett litet och neutralt land som Sverige, som icke deltar i NATO:s, Warszawapaktens, COMECON:s eller EEC:s blockpolitik, att det finns ett permanent alleuropeiskt forum där vi deltar och kan hävda våra intressen och synpunkter i fråga om handel, ekonomisk politik och säkerhetspolitik. Frågan om ett permanent organ i europeiska ekonomiska och säkerhetspolitiska frågor är inte i första hand en tekniskt organisatorisk fråga. Det är en prövosten på viljan till längre gående samarbete. Det bör vara en naturlig huvudfråga att driva på konferensen för en stat som Sverige, som vill låta sin politik präglas av nedrustning och avspänning, samarbete över de ideologiska gränserna i Europa, och som också strävar till en social och ekonomisk utjämning, till en förbättring av levnadsförhållandena för folkflertalet i denna världsdel.

Herr talman! Utrikespolitiken är ett av de områden som måste behandlas med största försiktighet och där förhastade ord eller handlingar inte får förekomma. Detta är kanske en av orsakerna till att framstegen i fredssträvandena är så små och går så sakta. Länderna är mycket återhållsamma, och det kan ta lång tid att åstadkomma en till synes ganska ringa överenskommelse eller en kompromiss som skall leda till en avspänning i det mellanfolkliga samarbetet. I det internationella arbetet får man dock vänja sig vid att uppskatta även de små framstegen och konstatera att man trots tillfälliga motgångar ändå måste fortsätta arbetet. Vad gäller fredsoch säkerhetsarbetet kan man dock konstatera att åtskilliga resultat uppnåtts efter det tålmodiga arbete som pågått under många år. Jag nämner som exempel testförbudet för kärnvapen ovan jord, icke-spridningsavtalet, rymdavtalet, avtalet om förbud för placerandet av massförstörelsevapen på havsbotten, Antarktisavtalet m.fl. Stridsfrågor, som förekommit i mer än 20 år inom Förenta nationerna, t.ex. frågan om Pekingkinas representation i FN, har dock slutligen kommit till en lösning. Det torde vara en allmän uppfattning att en avspänning, som givetvis hälsas med största tillfredsställelse, har ägt rum inte minst under detta år. Stilleståndsavtalet i Indokina är det viktigaste som hänt på fredsområdet på mycket lång tid. Det är nu allas förhoppning att de misshälligheter som fortfarande finns och som leder till vissa incidenter skall kunna biläggas så att fred skall komma att råda i området. Det är vanligt när två länder varit i krig med varandra att det därefter förekommer incidenter. Jag åhörde hela debatten i Förenta nationerna om Nordoch Sydkorea med alla beskyllningar som gjordes från båda håll. Sannolikt hade båda parter i viss mån rätt, men det är mycket svårt att döma i en sådan situation. På samma sätt är det nog i Vietnam, det är svårt att avgöra vad som kommer att hända nu. Min förhoppning är i varje fall att stridigheterna skall upphöra, så att det blir ett fredsavtal. Canada, ett land som är känt för stabilitet och gott omdöme och som ingår i övervakningskommissionen, har dock ställt sig ganska pessimistiskt till hur det skall gå. Vi får hoppas att kanadensarna inte blir sannspådda utan att situationen kan klaras upp. Återuppbyggnadsarbetet i Vietnam återstår, men med den goda vilja som nu finns i världens olika länder att ge bidrag och hjälp, kan man ha goda förhoppningar om ett snabbt återuppbyggnadsarbete. I vårt land torde det råda enighet om att Sverige skall bidra till återuppbyggnadsarbetet efter måttet av våra resurser, även om det inte blir så stora summor i förhållande till vad t.ex. USA och Sovjetunionen kommer att ge. När det gäller de politiska förhållandena i Indokina är ovissheten mycket stor. Det kan ta mycket lång tid innan politisk stabilitet kan åstadkommas i denna del av världen. Striden i det avseendet står mellan oförenliga ideologier, där kompromisser knappast existerar. Jag bedömer det som osannolikt eller i varje fall en fråga på mycket lång sikt att t.ex. Nordoch Sydkorea skall kunna återförenas. På samma sätt är det med Nordoch Sydvietnam och med Östoch Västtyskland. I vilken utsträckning de kommunistiska delarna av dessa länder bekänner sig till Bresjnevdoktrinen vet vi inte — det har väl aldrig klart deklarerats — men det kan ha mindre betydelse eftersom vi vet att kommunistiska länder inte gör några kompromisser som kan rubba deras ideologiska målsättning. En förening av ett fritt land och en kommunistisk diktatur kan därför endast ske om det fria landet med våld tvingas underkasta sig den kommunistiska diktaturen. Mig veterligt har det inte förekommit exempel på att de kommunistiska diktaturerna har rubbat på sin ideologiska uppfattning för att tillmötesgå andra önskemål. Vi såg ju hur det gick när Tjeckoslovakien försökte få en smula frihet. Det är mot den bakgrunden jag under nuvarande förhållanden inte tror på Tysklands återförenande. Jag har under åtskilliga år förordat att Sverige skulle erkänna och upprätta diplomatiska förbindelser med Östtyskland. Jag hälsar med tillfredsställelse att det nu har skett utan att fördenskull ha någon sympati för det kommunistiska våldet som kom till uttryck i t.ex. det överfall på Tjeckoslovakien som Sovjetunionen, Östtyskland m.fl. gjorde sig skyldiga till. Det är inte realistiskt att tro på en återförening mellan Östoch Västtyskland. Jag har blivit sannspådd i att det icke synes vara inom räckhåll att de båda länderna skall kunna återförenas med fredliga medel. Vad jag nu har sagt står i överensstämmelse med centerpartiets program, nämligen att Sverige skall erkänna alla faktiskt existerande stater med undantag för dem som är föremål för FN-sanktioner. Jag har alltså inte sagt att vi när det gäller att erkänna länder skall göra en bedömning med utgångspunkt från styrelsesätt eller regim. Samma regler gäller för medlemskap i Förenta nationerna, dvs. man tar inte hänsyn till styrelseskicket, utan villkoret för inträde är att det är en fredligt sinnad stat. Av detta principiella resonemang följer också att Sverige så snart som möjligt bör erkänna Nordkorea, dock med all hänsyn tagen till Förenta nationernas beslut i denna fråga och till vad Sveriges förpliktelser som medlem av övervakningskommissionen föranleder. När övervakningskommissionen utsågs, så utsågs två kommunistiska länder och två fria länder. Det var under dessa förutsättningar de valdes. Nu förefaller det mig knappast som om det var ett villkor att man skulle ha erkänt det ena eller det andra av länderna. Jag skulle väl förmoda att det inte möter något hinder för övervakningskommissionens del om Sverige, som redan erkänt Sydkorea, också erkänner Nordkorea. I varje fall vill jag understryka att vi ju inte avvikit från beslutet i Förenta nationerna när Koreafrågan varit under diskussion. Därför bör man mycket starkt betona att vi skall ta hänsyn till vad Förenta nationerna har beslutat och i vilken utsträckning Sverige stött de besluten. Utrikesutskottet har också i sitt betänkande nr 2 av den 30 november 1972 framhållit att ”regeringen bör uppmärksamt följa utvecklingen och ta initiativ till ett svenskt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea, när tidpunkten därför finnes lämplig”. Det förhåller sig på liknande sätt i Vietnam. Så snart förhållandena stabiliserats i Sydvietnam och den koalitionsregering, samlingsregering eller vad det kan bli som vi hoppas kommer till stånd har etablerats, bör Sverige ha normala diplomatiska förbindelser med Sydvietnam. Det är glädjande att kontakter har upptagits mellan Nordoch Sydkorea och jag hoppas att alla de incidenter som förekommit tidigare nu skall upphöra, men jag tror fördenskull inte att det blir någon återförening — i varje fall inte inom de närmaste årtiondena. Slutsatsen av vad jag nyss sagt är att en kommunistisk diktatur — eller någon annan diktatur — inte accepterar eller förenar sig med något annat land med annan regim. I så fall blir det endast en med våld åstadkommen underkastelse som kan komma i fråga. Jag tror att det är den enda realistiska ståndpunkten man kan ha när man diskuterar totalitära regimer. Den dominerande delen av svenska folket anser att ett demokratiskt styrelseskick är det riktiga, men det hindrar inte att vi måste hjälpa folket — inte regimen — i ett land med diktatur. Utan att föregripa u-hjälpsdebatten anser jag dock att Sverige borde ge mycket mer hjälp till ett land som Indien, som har demokratiskt styrelseskick och där behoven är mycket stora. Det skulle också överensstämma med vad regeringen och riksdagen har uttalat, nämligen att vi också skall använda u-hjälpen till att främja demokratiska styrelseskick. Jag finner det förvånande att anslagen inte är större till detta stora land som Indien är. Jag kommer inte att anmäla någon avvikande mening i u-hjälpsdebatten, men det är någonting att diskutera för framtiden att denna hjälp borde ökas avsevärt. Därmed har jag också kommit in på den solidaritet som Sverige efter måttet av sina resurser visat mot andra länder. Det gäller givetvis inte endast u-hjälp utan också tillhörighet till och arbete i internationella organisationer. I det fallet har Sverige väl fyllt sin plikt och är anslutet till de organisationer som rimligen kan begäras. Vi har också anslutit oss till konventioner som reglerar det mellanfolkliga samarbetet. Jag vill bara uttrycka min förhoppning att de enligt min uppfattning viktigaste av dessa konventioner, konventionerna och protokollet om de mänskliga rättigheterna, snart skall bli ratificerade av så många länder att de kan träda i kraft. Det är i så många länder som mänskliga rättigheter trampas under fötterna, och det kommer säkert att så förbli även om konventionerna blir allmänt accepterade, men existerar de så kan i varje fall ett yttre tryck utövas mot länder som bryter mot dem. För närvarande är det tyvärr så, att endast 48 länder undertecknat konventionen om sociala och kulturella rättigheter och att bara 19 har anslutit sig genom en ratifikation. Det erfordras 35 ratifikationer innan konventionen träder i kraft. Beträffande den andra konventionen, om de mänskliga rättigheterna — medborgerliga och politiska rättigheter — så har 47 länder undertecknat den. Det är bara 17 länder som ratificerat den. Det är alltså inte hälften som ännu anslutit sig till konventionen. Det mest anmärkningsvärda är det fakultativa protokoll som är fogat till konventionerna och som ger möjlighet till den som så önskar att vända sig till en internationell kommitté med klagomål. Det är häpnadsväckande att så få länder har anslutit sig. Det är bara 17 som har skrivit under protokollet, bland dem alla de nordiska länderna, och det är bara åtta som har ratificerat det. Det är t.ex. att observera att inget av de socialistiska länderna har skrivit på protokollet eller tillkännagivit att de tänker göra det. Därmed har de också undandragit sig varje form av kontroll av huruvida de fullföljer konventionerna om de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang vill jag starkt understryka vad utrikesministern sade om ett av de andra stridsområdena, där vi lyckligtvis har fått lugnare förhållanden men där situationen inte är uppklarad, nämligen Bangladesh. Det sägs i regeringens deklaration att ett betydande antal bengaler, som önskar återvända till Bangladesh, kvarhålls i Pakistan. Svårigheten i detta sammanhang är att Pakistan inte har erkänt Bangladesh och därför anser att det inte kan sluta något avtal med detta land. Pakistan vill väl i stället vidhålla att det är en del av Pakistan. Jag tror dock att man, om man inte kan gå den vägen men om vilja finns från båda parter, borde via Röda korset eller andra organisationer kunna åstadkomma den överflyttning som det talades om i regeringsdeklarationen, så att de lidanden som dessa människor är utsatta för skulle kunna upphöra. I övrigt vill jag också säga att Pakistan inte har skrivit på vare sig konventionen eller protokollet om de mänskliga rättigheterna. Men både Genévekonventionen om krigsfångar och konventionen om de mänskliga rättigheterna liksom deklarationen av 1948 borde väl för varje land — även om det inte är anslutet till eller direkt har bekänt att det skall följa detta — vara ett rättesnöre för människors handlande mot sina medmänniskor. I fråga om samarbetet med andra länder vill jag säga några ord om Sveriges ställning i den nu rådande oron på valutamarknaden. Den svenska utrikeshandeln är omfattande, och förbindelserna i form av utförda prestationer är också betydande. Jag tänker speciellt på varvsindustrin och sjöfarten. Med tanke på de ofta långsiktiga beställningar som gäller på sådana områden och även i övrigt måste det vara ett svenskt intresse att valutamarknaden är så stabil som möjligt. Detta gäller speciellt i relation till de länder med vilka vi traditionellt driver den största delen av vår handel, dvs. EG-länderna, och de med speciella avtal till dem knutna länderna. Jag ansluter mig helt till utrikesministerns framhållande av önskan om en ökad handel med de socialistiska länderna. Jag håller helt med om att vi skall försöka få en vidgad handel med dessa länder, men även i detta avseende kan vi ju se saken realistiskt. Vi har under hela 1960-talet försökt att få en ökad handel med östblocket. Det har givit resultat, dock bara i form av en ökning av handeln från 4 till 5 procent av den totala svenska handeln. Man skall givetvis försöka få till stånd en större handel på det hållet, men man skall inte ha stora förhoppningar om att den kommer att utgöra någon större del av hela den svenska handeln. Det finns visserligen länder som under ganska lång tid tillämpat flytande valutakurser, men jag tror inte att detta vore en lämplig väg för Sverige. Det är ju beklagligt att inte en mera vittomfattande överenskommelse om växelkurserna kunnat träffas, men när detta inte varit möjligt är jag helt införstådd med det beslut som nu fattats, dvs. att överenskommelse dock finns med ett antal länder om deras inbördes valutarelationer. Jag tror dock att det nu inträdda förhållandet får betraktas som temporärt i avvaktan på att en fastare situation kan skapas på valutamarknaden. Sverige har under lång tid tillsammans med ett stort antal andra länder strävat efter ett friare handelsutbyte, och en av förutsättningarna för ett sådant är att man i möjligaste mån har en stabil valutamarknad. Det bör i detta sammanhang understrykas att Sveriges valutareserv är god och i stigande, och det är ju också en gynnsam faktor i relationerna på detta område, även om det vid vissa tillfällen som just nu kan ställa till en del besvärligheter, som tvingar oss att vidta hårdare åtgärder än normalt. Den nu träffade överenskommelsen innefattar alltför få länder, men Nr 49 det är att hoppas att flera länder möjligen ansluter sig. Marginalen inom Onsdagen den vilken kurserna får röra sig mellan de i överenskommelsen ingående 21 mars 1973 länderna är ganska snäv, och det kan ju diskuteras om den inte borde ha varit något vidare. Å andra sidan skapar marginalen på två och en kvarts procent som nu överenskommits en god fasthet mellan länderna. En konsekvens av den nu ingångna överenskommelsen är givetvis att ytterligare ett steg tagits mot närmare samarbete med EG-länderna. Någon olägenhet kan detta inte ge, eftersom vår handel är så starkt inriktad mot dessa länder. I övrigt finns det ingen anledning att just nu tala om Sveriges relationer till EG-länderna, då vi just nu står inför början av tillämpningen av det tidigare träffade avtalet. Vad som därutöver är synnerligen angeläget är ju hur samarbetet mellan de nordiska länderna skall utformas med hänsyn till de omständigheter vi har nu. Situationen på det området är ju oklar just nu. Danmark är medlem i EG, Sverige har ett avtal, Norge förhandlar om ett avtal, och Finlands ställning i denna fråga är känslig. För Norges del bör bl.a. beaktas de mycket stora oljefyndigheterna och deras exploatering. Fyndigheterna synes vara mycket rika, men exploateringen medför så stora kostnader att företag från flera länder måste delta, av dem flertalet EG-länder. Det vore givetvis synnerligen önskvärt och gynnsamt för samarbetet, om de nordiska länderna kunde få köpa olja från Norge, men det är tyvärr för närvarande inte tekniskt möjligt. Man kan dock hysa förhoppningar att fyndigheter skall upptäckas norr om sextioandra breddgraden och som i så fall kan komma de nordiska länderna till godo. Vilka omständigheter som än kommer att spela in, bör allt göras för att stärka det nordiska samarbetet. Nordiska rådet är en betydelsefull institution för att främja det nordiska samarbetet, men jag tror att ständiga kontakter mellan länderna när beslut skall fattas i internationella frågor är minst lika betydelsefulla. Det kan inte begäras att besluten alltid skall bli samstämmiga, men samråd och försök till enighet bör alltid förekomma. Trots olikartade förhållanden bör det finnas de bästa förutsättningar för ett mycket gott nordiskt samarbete. Med det har jag inte på något sätt velat säga att de nordiska länderna skall isolera sig från den internationella gemenskapen. Men det finns på grund av en massa omständigheter saker som gör att de nordiska länderna har all anledning till att ha ett mycket gott samarbete i framtiden.